Herr talman! Till Alexander Chrisopoulos vill jag säga att vi har att så att säga ro hela budgeten i land. Det var vad jag menade, och detta var min reaktion efter den föregående debatten. Jag avsåg inte de enskilda frågor som behandlas i detta betänkande. Det är inte så givet att inkomstgarantier utgör det bästa stödet, men det är vad vi i dag har. Vi skall göra en översyn för att försöka finna bättre lösningar. Till Stina Gustavsson vill jag säga att när det gäller vidareförsäljning av konst, var det ett utskottsinitiativ som togs under december månad förra året. Vi har därmed gått längre än vad som var meningen innan utskottet började att behandla frågan. När det gäller utställningsverksamhet utomlands hänvisar jag Ingrid Sundberg till den grupp som sysslar med dessa frågor. Någonstans pågår en verksamhet som kommer att utmynna i förhoppningsvis positiva förslag. Därför borde vi avvakta resultatet av gruppens arbete. Detta betänkande handlar mycket om sådana frågor.
Herr talman! Till Erkki Tammenoksa vill jag säga att jag inte tror att socialdemokraternas rätt så snåla anslag till kulturen beror på att de inte vill anslå mera. Någonting som är nytt och som vi från alla partier borde uppmärksamma är att hela den politiska debatten i dag i Sverige präglas av pragmatism. Detta kan tolkas som att den kortsiktiga, ekonomiska och perspektivlösa inriktningen dominerar de förslag som framställs. Alla dessa frågor, som har att göra med de ideologier, värderingar, moralbegrepp och visioner som framför allt arbetarrörelsen under hela sin historia har stått för, trängs tillbaka till förmån för denna pragmatiska debatt, vilken dominerar det politiska klimatet och utarmar kulturen. Min uppfattning är att denna debatt är antiintellektuell. Dagens politiska klimat är antiideologiskt och framför allt kulturfientligt. För att trösta Erkki Tammenoksa kan jag säga att sådana tendenser och sådana politiker finns inom alla partier, inte bara inom det socialdemokratiska, men det är där som de dominerar i dag.
Herr talman! Jag vill bara säga till Erkki Tammenoksa att jag bl.a. genom arbetet inom Svenska institutet vet hur utomordentligt svårt och dyrbart det är för svenska konstnärer att få ställa ut utomlands och att få sin konstnärliga kvalitet prövad i andra länder.
Herr talman! Jag skulle vilja använda ett annat begrepp i stället för pragmatism, nämligen opportunism. Nu sade Alexander Chrisopoulos att det finns representanter hos andra partier som vänder kappan efter vinden. Faktum är att ordet pragmatisk kan användas i andra sammanhang och det är nog tur att socialdemokraterna har varit litet pragmatiska i kanten, så att de inte behöver ångra några historiska beslut. Jag vill inte att detta skall bli en ideologisk kamp mellan två arbetarpartier, men någonstans måste man reagera. I övrigt har man alltid påstått att vi socialdemokrater är så stela, att socialdemokratin är stel och långsam och utreder, så det hela är något motsägande. Men när vi väl har kommit underfund med vad vi skall göra fattar vi beslut.

Herr talman! Samtliga politiska partier brukar — särskilt i högtidliga sammanhang -— tala väl om kulturen och alla människors behov av den andliga stimulans som god kultur i olika former skänker. Likväl pågår här och var i välfärdslandet Sverige en märklig debatt, där samhällets stöd till kulturen ifrågasätts och ställs mot andra angelägna uppgifter. Öga för öga och tand för tand — bokstavligt talat — går man till väga och försöker leda i bevis t.ex. hur många starroperationer man kan få för en teaterföreställning. Den som räknar så lurar både sig själv och andra. Att likställa kultur med lyxkonsumtion kan förleda någon att dra slutsatsen att kultur skulle vara ett okänt behov och inte ha något utrymme i länder, där människor lever under knappa förhållanden, i förtryck eller rent av i krig. Ingenting kunde vara felaktigare. Ju hårdare yttre omständigheter, desto större är behovet av kulturell aktivitet och stimulans. Från andra världskriget finns många bevis för detta. I dag kan vi se hur människor i exempelvis Sydafrika och Ungern lyckas göra tillvaron mera uthärdlig genom att delta i olika kulturaktiviteter. Ingenting av detta gäller oss, men vi måste stå emot trycket från ett samhälle som utmärks av ett högt tempo. Det är bl.a. därför som vi inte kan undvara kulturen. Under socialdemokratiska regeringar lever kulturen med näsan precis ovanför vattenytan, eftersom anslagen inte tillåtits hålla jämna steg med prisökning och inflation. Därför är det ganska angenämt att kunna yrka bifall till hemställan i dess helhet i detta betänkande, eftersom folkpartiet har fått gehör för så många av sina krav och utskottsmajoriteten är överens om en förstärkning med drygt 5 milj.kr., vilket har tvingat de socialdemokratiska ledamöterna att reservera sig till förmån för regeringens snålare linje. Det är viktigt att t.ex. ge konstnärer möjlighet att arbeta utomlands, inte minst för att göra svensk kultur känd. Åke Gustavsson höll med om detta i sitt inledningsanförande, då han redogjorde för de kulturpolitiska målen, men han är tydligen ändå inte beredd att konkret förbättra de här möjligheterna. Det är också värdefullt att inkomstgarantierna nu kan öka ett antal år framöver, liksom att konstnärsnämnden får de pengar den begär till en kartläggning av konstnärernas ekonomiska situation. Herr talman och värderade riksdagskolleger! Inom konstnärskollektivet finns den verkliga låglönegruppen, som består av människor som vant sig vid att ha små anspråk på grund av osäkra, ojämna inkomster, därtill jagade av ett förskräckligt orättfärdigt skattesystem. Detta är konstnärsskapets villkor, men icke desto mindre har samhället ett ansvar för att sådan verksamhet kan existera. Det är sorgligt, men knappast förvånande, att socialdemokraterna nu motsätter sig en utredning om konstnärernas ekonomiska situation. När socialdemokrater pläderar för bättre villkor för lågavlönade är det helt andra, betydligt större och röststarkare grupper man avser. Här säger socialdemokraterna nej och tar betäckning bakom något mycket odefinierbart och byråkratiskt som komma skall, nämligen ett statistikförsörjningsprogram för kulturområdet. Vi är glada att i vart fall oppositionen insett allvaret och inte låter kon dö medan gräset gror. Från folkpartiets sida hade vi gärna sett att bibliotekens utlåning av noter och fonogram kunde bidra till en komponistoch en musikerfond, men vi böjer oss för argumentet att upphovsrättsutredningen först måste få säga sitt. Till dess kan vi bara be om god vind för utredningen, så att den snarast kommer i land med konkreta förslag till gagn för samtliga upphovsrättsinnehavare. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande nr 16.

Herr talman! Eftersom jag blev apostroferad vill jag klarlägga och för protokollets skull konstatera att det har skett en ökning i fast penningvärde av ersättningen till de yrkesverksamma kulturarbetarna. Jag vill även säga — vilket jag försökte göra i mitt huvudanförande — att det faktiskt skall komma en översyn av de yrkesverksamma kulturarbetarnas situation. Den är på gång. Det innebär att det inte föreligger någon passivitet. Margareta Fogelberg hade alltså fel på de punkter som hon räknade upp. Det har faktiskt skett en del saker.

Herr talman! Den utredning som Åke Gustavsson refererar till är efter vad jag förstår mycket långt ifrån det som vi nu talar om. Det är någon sorts kulturell statistikutredning som man skall syssla med. Den berör inte det som vi har begärt.
Herr talman! Det är inte fråga om någon formell statistikutredning, utan man skall se över de yrkesverksamma kulturarbetarnas situation för att se vilka förändringar som skall vidtas för att förbättra de ekonomiska förhållandena. Det är ingen statistikutredning. Det handlar i stället om den politiska översyn av detta som är aviserad. Den kommer ganska snart. Då går det att kontrollera närmare vad som står i direktiven till utredningen.

Herr talman! Återigen har vi sprängt tidsramarna för kammardebatterna. Det åsamkar självfallet ledamöterna betydande olägenheter. Trots allt är engagemang utanför detta hus en inte oväsentlig del av vårt arbete. Att med kort varsel lägga in extra kammardebatter framför allt på tisdagar kommer att sätta kvittningsmännens omdöme och förståelse på stora prov. En av anledningarna till dessa mina synpunkter är att den sedan länge planerade kulturdebatten oväntat och plötsligt flyttades från torsdagen den 20 april till i dag. Herr talman! Vi moderater reserverar oss nu liksom tidigare år emot att utav medelsanvisningen till förvärv av konst för statens byggnader på 26 520 000 kr., skall 3 110 000 kr. utgå som bidrag till konstinköp till folkparker, Folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationernas samlingslokaler. Vi vill att anslaget i sin helhet skall användas för inköp av konst till statens byggnader. I många andra verksamheter skaffar lokalhållaren själv den konst som kan bidra till en god och trevlig miljö. Det är principiellt olämpligt och obefogat att särbehandla vissa organisationer. Jag yrkar därför bifall till de moderata reservationerna 1 och 2. I min motion angående dialekt-, ortnamns-, och folkminnesarkivet i Göteborg erinrar jag om att dialektoch ortnamnsundersökningar med Göteborg som centralort inleddes 1897. Verksamheten bekostades fram till 1927 helt och hållet genom privata donationer. Arkivets område för folkminnesundersökningar omfattar Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Hallands län. Trots en besvärande underbemanning har DAG åstadkommit en stor produktion, betydande både genom sin omfattning och sin grundlighet. På grund av ombyggnad och reparationer har DAG dessutom i flera år fått vidkännas allvarliga störningar i sin verksamhet. Byggnadsstyrelsen har därför krediterat deponerad hyra för DAG:s lokaler med 476 600 kr. För att ge DAG en möjlighet att ta igen en del av de förseningar och avhjälpa andra olägenheter som lokalproblemen förorsakat är det av största vikt att regeringen medgiver att DAG får tillgodogöra sig det nämnda beloppet. Herr talman! Jag noterar därför med tillfredsställelse att frågan om rätt för DAG att få disponera dessa 476 600 kr. för närvarande bereds inom utbildningsdepartementet. Utskottet skriver att det utgår från att regeringen vid sin prövning av ärendet beaktar de förseningar och andra olägenheter som uppkommit för DAG med anledning av lokalproblemen. Jag vill starkt understryka vikten av att den vid DAG mycket kompetenta och lojala personalen äntligen skall få arbeta under acceptabla förhållanden. Jag hoppas vidare att den inställning som utskottet givit uttryck för skall föranleda regeringen att fatta ett positivt beslut.

Herr talman! Den statliga bidragsgivningen till enskilda arkiv sker för närvarande på så sätt att bidrag ges till åtta olika enskilda arkiv direkt över anslaget Bidrag till vissa arkiv. I regeringens budgetproposition föreslås en förändring av anslagsstrukturen till enskilda arkiv. Det skall i fortsättningen ankomma på riksarkivets nämnd för enskilda arkiv att fatta beslut om de bidrag som för närvarande ges över anslaget Bidrag till vissa arkiv. Ett undantag görs från denna ordning. Det gäller Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv, som också i fortsättningen får bidrag under en särskild anslagspost. Som skäl anges i propositionen att detta arkiv genom långvarig verksamhet fått en särställning inom det enskilda arkivväsendet. Samma skäl kan anges för Emigrantregistret i Karlstad och Stiftelsen Emigrantinstitutet, som har en unik ställning som arkiv av stor omfattning när det gäller emigration. En ökad verksamhet hos Emigrantregistret har medfört att behovet av en heltidsanställd föreståndare nu är mycket stort. Enligt centerns mening bör staten ta ett större kostnadsansvar än för närvarande. Jag hänvisar till framställningen i motion 1988/89:Kr254 av Jan Hyttring och yrkar bifall till reservationerna 3, 4 och 5 av Jan Hyttring och Stina Gustavsson. Herr talman! Jag övergår nu till att tala något om Svensk arkivinformation i Ramsele . Utskottets skrivning är föranledd av två motioner, Kr217 som är en centermotion, väckt av Martin Olsson, Görel Thurdin och mig själv och motion 218 väckt av Sven Lundberg m.fl. socialdemokrater. I båda motionerna framförs krav på ökade statliga insatser. Utskottet har uttryckt en positiv inställning och säger sig dela motionärernas uppfattning i fråga om angelägenheten av en positiv utveckling av verksamheten vid SVAR. Utskottet menar dock att investeringsbehovet i första hand bör tillgodoses genom intäkter från SVAR:s försäljningsverksamhet. Det är vad som redan förekommer. ”I första hand” är för länge sedan förbi! Den personal som finns vid SVAR är mycket kunnig och arbetar allt vad den förmår. Därför har man i dag en egen intäkt på 5 milj.kr. Man säljer mikrokort, lånar ut mikrokort, lånar ut forskarsalar, håller kurser, ger utbildning osv. Dessa insatser räcker dock inte för de krav som ställs. Jag vill erinra om att Svensk arkivinformation i Ramsele har stor regionalpolitisk betydelse och att en fortsatt utveckling skulle ge starka regionalpolitiska effekter i en typisk avfolkningsbygd i Norrlands inland.

Det skulle ge SVAR chans att utvecklas tekniskt och kunskapsmässigt och därmed få ytterligare egna intäkter. Vi motionärer återkommer naturligtvis i nästa budgetomgång och hoppas då på större förståelse från kulturutskottet och alla riksdagens ledamöter. Jag vill varmt rekommendera kulturutskottet att snarast planera för ett ingående studiebesök vid Svensk arkivinformation i Ramsele. Ramsele ligger, som alla förhoppningsvis vet, i Ångermanland, nära gränsen till Jämtland. Närmaste stad är Sollefteå. Hela detta område ingår i ”Hela Sverige” och skall alltså leva. Ett sätt är att satsa på SVAR! Herr talman! Jag övergår nu till att tala om landsarkiven. I arkivutredningen Öppenhet och minne har ett principförslag till en utbyggnad av landsarkivorganisationen lagts fram. I ett antal motioner föreslås olika lokaliseringsorter för landsarkiv. Kulturutskottet avstyrker dessa motioner med hänvisning till en pågående beredning i ärendet. Jag har inget att erinra emot utskottets ställningstagandei denna fråga. Jag sympatiserar i och för sig med arkivberedningens förslag till nya distrikt för landsarkiven, som då närmast skulle kunna bli länsarkiv. Dock anser jag att denna omorganisation kan vänta och genomföras i samband med lösandet av frågan om den framtida förvaringen av folkbokföringshandlingarna. Den nuvarande arkivorganisationen måste före allt annat få förstärkningar. Gunhild Bolander och jag har i motion Kr291 föreslagit att tjänster för arkivlektorer vid landsarkiven skall inrättas, detta för att öka arkivens service till den forskande allmänheten. Den motionen avstyrker utskottet med hänvisning till att frågor av denna art bereds inom utbildningsdepartementet. Jag har förståelse för den synpunkten, men jag hoppas att regeringen snart har beredningen klar och snabbt förelägger riksdagen förslag angående landsarkiven. Landsarkivens situation är oerhört besvärlig. Bäst känner jag till landsarkivet i Östersund, i mitt eget hemlän. Vilket bibliotek skulle t.ex. som vårt landsarkiv ha 600 hyllmeter utan bibliotekarie? Vilken myndighet skulle stå ut med att inte ha vaktmästartjänst på stat? Vilken myndighet skulle klara sig med 40 000 kr. till expenser, som bl.a. skall räcka till telefonkostnader och resor i ett jättelän som Jämtlands län? Det tvingas man till vid landsarkivet i Östersund. Jag rekommenderar riksdagens ledamöter att skaffa sig landsarkivets i Östersund anslagsframställning och verksamhetsberättelse! Såväl verksamhetsplan som anslagsframställning visar att resurser och krav inte står i rimlig proportion till varandra. Det gäller med säkerhet alla landsarkiv och har länge gjort det. Jag skall för övrigt överlämna verksamhetsplanen och anslagsframställningen från landsarkivet i Östersund till kulturutskottets ordförande. Slutsatsen blir att viktigare än alla distriktsindelningar är att se till att befintlig organisation kan fungera med egna anslagsmedel. Det kan de nuvarande landsarkiven inte, och det har åtskilliga gånger påtalats utan att det lett till resultat. Herr talman! Landsarkiven har inte minst en oerhört viktig uppgift i folkbildningens tjänst. Detta faktum bör starkt bidra till att beredningsarbetet i utbildningsdepartementet påskyndas — en förhoppning som jag starkt understryker och utgår från.

Herr talman! Utskottet behandlar i detta betänkande förslag i budgetpropositionen bil. 10 under huvudavsnittet F, det som handlar om bibliotek, bildkonst, konsthantverk och arkiv samt de motioner som anknyter till detta. Utskottet tillstyrker regeringens budgetförslag i de nu behandlade delarna. Med anledning av ett motionsyrkande från Åke Wictorsson m.fl. gör utskottet ett uttalande om betydelsen av stödet till konstinköp. I övrigt avstyrker utskottet motionerna och därmed samtliga fem reservationer som fogats till detta betänkande. Herr talman! Reservation nr 1 gäller medelsanvisning till förvärv av konst för statens byggnader m.m., och reservation nr 2 behandlar stimulansåtgärder på konstområdet. Moderaterna anser i sin reservation nr 1, enligt Lars Ahlström, att det är klart olämpligt att staten medverkar till konstinköp till folkparker, bygdegårdar, Folkets hus och nykterhetsorganisationernas samlingslokaler. Dessa huvudmän är ofta ekonomiskt beroende av ett samhällsstöd för att kunna uppfylla sin funktion i samhället. Deras lokaler utgör i många fall samlingspunkten, där befolkningen samlas till möten, kulturarrangemang och för andra gemensamma angelägenheter. Jag anser att det inte är samma genomströmning av besökare i statens lokaler, i vart fall inte ute på landsbygden. Jag tycker att staten skall vara generös och låta så stor del av befolkningen som möjligt stimuleras av kulturlivet. Ett konstverk, köpt av en lokal konstnär, som pryder en folkpark, ett Folkets hus, en bygdegård osv. , kan i många fall medverka till en bred lokal konstoch kulturutveckling, som i sin tur ger bygden stort intresse för turistoch besöksnäring och en extra stimulans för de boende i området. Herr talman! Kan staten medverka till detta med ett bidrag, är det bra. Naturligtvis kvarstår ansvaret för staten att också tillse att statens byggnader får sitt vad gäller inköp av konst. I reservation nr 3 tar centerpartiet upp anslagskonstruktionen för bidragen till Emigrantregistret i Karlstad och till Stiftelsen Emigrantinstitutet. I reservation nr 4 tar centerpartiet upp frågan om ett särskilt stöd till Emigrantregistret i Karlstad. Och slutligen, i reservation nr 5, föreslår centerpartiet en höjning av förslagsanslaget. Herr talman! Utskottsmajoriteten har i dessa sammanhang valt att stödja propositionen på så sätt att utskottet anser att prövningen av behovet av bidrag till de angivna arkiven bör överlåtas åt riksarkivet och den nämnd för enskilda arkiv som finns inom myndigheten. Den enskilda sektorns arkivintressenter finns representerade inom denna nämnd. I medelsanvisningen ges utrymme för en ökad bidragsgivning. Men utskottet är inte berett att ytterligare öka anslagsposten utöver regeringens förslag. Herr talman! Utskottet prövar inte om de i reservationen utpekade Emigrantregistret i Karlstad och Emigrantinstitutet intar någon särställning utan menar att kompetensen finns hos riksarkivet och den nämnd som där har att fördela anslagen. När det gäller turistintresset kring Emigrantregistret i Karlstad borde en lokal insats från Värmlands turistråd m.fl. kunna ge efterfrågad effekt och registret därmed utvecklas till ett objekt som ryms inom begreppet kulturturism. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på reservationerna 3, 4 och 5, och för säkerhets skull yrkar jag ännu en gång bifall till hemställan i betänkandet. Jag vill avslutningsvis till Stina Eliasson säga något om SVAR. Stina Eliasson ansåg att man skulle använda försäljningsintäkterna för att utveckla SVAR. Detta anser även utskottsmajoriteten.

Utskottet har verkligen pekat på att det anser att det är viktigt att man tar till vara SVAR:s verksamhet.

Herr talman! Leo Persson sade att jag hade sagt att det var klart olämpligt att särbehandla vissa organisationer. Det sade jag faktiskt inte. Jag sade att det var principiellt olämpligt, vilket är en viss skillnad. Jag vidhåller alltså min och övriga moderaters uppfattning att bidragsmottagarna i likhet med andra organisationer själva bör finansiera sina konstinköp. Vi har anvisat många vägar för att stödja framför allt unga konstnärer. Jag vill då nämna en sänkning av skattetrycket, en ökning av visningsersättningen och stöd till unga konstnärers första separatutställningar.
Herr talman! Jag vill till Leo Persson säga följande angående bidragskonstruktionen. Det finns faktiskt ett undantag, vilket jag nämnde i mitt anförande, och det gäller bidragsordningen för Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv. Jag har inget emot att det blir en särskild ordning för detta arkiv. Centern har i en reservation understrukit att samma undantag bör göras för Emigrantregistret. Leo Persson nämnde att man lokalt i Värmland borde satsa pengar på detta, vilket man också har gjort, både kommunen och andra. Vi vet att trycket ökade på Emigrantregistret, inte minst efter det jubileumsår vi firade i fjol, Sverige— Amerika-jubiléet. Jag har stor respekt och stort förtroende för riksarkivet.

Det behövs enligt motionärernas uppfattning, både centerpartister och socialdemokrater från dessa trakter, ett särskilt och större ansvar från staten.
Herr talman! Till Lars Ahlström vill jag säga följande: När det gäller reservationerna från moderaterna har utskottsmajoriteten en annan grunduppfattning om statens roll, nämligen att staten skall gynna en bred konsumtion av konstoch kulturupplevelser inom folkrörelsernas verksamhetsområden som ett komplement till vad som erbjuds inom statens egna lokaler. Därför har vi ett annat synsätt. Föreningslokaler — Folkets hus och folkparker — ger ofta många människor möjlighet att ta del av dessa konstupplevelser. Men föreningarna är ofta ej i stånd att av egen kraft finansiera inköpen. Därför är det viktigt att staten bidrar och ökar tillgängligheten för en stor del av svenska folket. Till Stina Eliasson vill jag säga följande: Jag sade att ytterligare kontakter skulle tas med turistrådet i Värmland. Jag vet att sådana kontakter har tagits. Värmlands turistråd planerar inför 1990 ett speciellt besökspaket i Karlstad tillsammans med Emigrantregistret. Man skall då göra en speciell satsning och tala om vad Emigrantregistret kan erbjuda i form av släktträffar och annat med besökare från USA. Turistrådet i Värmland hade, när jag var i kontakt med det, uppfattningen att man skulle klara av finansieringen. Stina Eliasson nämnde särbehandlingen av vissa arkiv. Men dessa har inte behandlats på något annat sätt i utskottet än vad jag har sagt från talarstolen.
Herr talman! Det hindrar ju inte, Leo Persson, att kulturutskottet beslutar föreslå riksdagen en annan konstruktion när det gäller bidragen, så att bidrag utgår på samma sätt som till Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv. Det är alltså bidragskonstruktionen som jag särskilt var ute efter.

Herr talman! I betänkande 19 från kulturutskottet behandlas dels kulturmiljöfrågor, dels museifrågor. Jag kommer att ta upp några punkter inom vardera av dessa två områden. I kulturutskottets betänkande 1987 88:104 om kulturmiljövården. Utskottet påpekade att det i propositionen angavs fyra områden som prioriterade för ökade insatser. Det gällde insatser mot luftföroreningarnas och försurningens skadeverkningar på kulturmiljön, åtgärder för vård av kulturlandskap och fornlämningar, insatser för stöd till byggnadsvården samt information och kunskapsuppbyggnad beträffande kulturmiljön. Vi kan nu se hur regeringen i årets budgetproposition har behandlat dessa områden. Anslaget för insatser mot luftföroreningsoch försurningsskador får en nominell höjning på 4 20, dvs. en real sänkning. Vård av kulturland — Prot. 1988/89:103 skap och fornlämningar, byggnadsvården liksom informationsoch utveck 25 april 1989 lingsverksamheten behandlas på precis samma sätt: reala sänkningar överallt. Om prioriterade kulturområden av regeringen behandlas på det sättet, frågar man sig hur de oprioriterade behandlas. Frågan är naturligtvis retorisk: en blick på anslagen till Operan och Dramaten är svar nog. Från moderat sida har vi inte kunnat acceptera denna urgröpning av anslagen till en viktig kultursektor. I Sverige bygger vi årligen enbart bostäder för 25 000 å 30 000 milj.kr. Skulle då inte staten ha råd att satsa mer än drygt 20 milj.kr. på vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse? Riksantikvarieämbetet har begärt ytterligare 16 milj.kr. Glädjande nog har en majoritet i utskottet kunnat ena sig om en sådan höjning. Men socialdemokraterna spjärnar mot udden. De reserverar sig mot en höjning för att få demonstrera sitt motstånd mot ett ökat stöd till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Sällan har väl luften så snabbt gått ur en proposition som när fjolårets proposition om kulturmiljön nu konfronteras med verkligheten. Efterkrigstiden har i vårt land utgjort en unik investeringsperiod — inte minst inom bostadssektorn. Samtidigt kan man konstatera att det som har tillskapats inte i första hand är de småskaliga trivsamma miljöer som folk verkligen efterfrågar. I stället har vi fått ett påtvingat kollektivboende i arkitektoniskt trista områden. Denna gigantiska felinvestering, präglad av socialdemokratisk ideologi och människosyn, gör kraven på ett bevarande av äldre tiders kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse ännu viktigare. Beträffande vård av kulturlandskap och fornlämningar vill jag citera några formuleringar ur förra årets betänkande nr 21. Där sägs bl.a.: ”Utskottet diskuterade förra året — — — relativt utförligt de problem som uppstått för fornvårdsarbetet till följd av att beredskapsarbetena minskat kraftigt. Utskottet — som också diskuterade behovet av åtgärder för odlingslandskapet — kom till slutsatsen att det är oundgängligen nödvändigt att RAÄ tillförs ökade ordinarie resurser för vård av fornlämningar och kulturlandskap. Utskottet ser mot den angivna bakgrunden med tillfredsställelse att regeringen nu föreslår att särskilda medel beräknas till RAÄ såväl för att säkerställa kulturlandskapets värden som för att göra insatser för fornvården. Samtidigt måste utskottet konstatera att — — — de föreslagna insatserna inte är tillräckliga för att staten fullt ut skall kunna ta sitt grundansvar för fornvården. — — — Med hänsyn till den ökade vikt vid kulturmiljövården som regeringen ger uttryck åt i propositionen anser sig utskottet kunna utgå från att regeringen i den kommande budgetbehandlingen ägnar frågan om behovet av en fortsatt utbyggnad av de här behandlade resurserna stor uppmärksamhet.” Av detta blev, som jag tidigare har konstaterat, en real sänkning av anslaget. Från moderat sida finner vi detta oacceptabelt och föreslår en ökning med 4 milj.kr. Jag yrkar bifall till reservation 3. RAÄ föreslår att medlen för insatser mot luftföroreningsoch försurningsskador ökas med 1 milj.kr. För detta behöver inte argumenteras ingående. 91 Vi ser runt omkring oss vad som händer och hur nödvändigt det är med såväl forskningsoch utvecklingsarbete som konkreta åtgärder. RAÄ:s äskande tillstyrks i reservationerna 6 och 8, till vilka jag yrkar bifall. Jag övergår så till museifrågorna. I föregående års budgetproposition redovisades de centrala statliga museerna under skilda anslag. I år har de sammanförts under ett par gemensamma anslag. Motivet uppges vara att riksdagen skall få en mer samlad bild av medelstilldelningen till den statliga museisektorn. Argumentet är så svagt att det utmanar löjet. Ingenting hindrar ju föredragande statsråd att sammanföra en grupp anslag som han vill belysa i en tabell. Avsikten torde i stället vara dels att kunna minska detaljeringsgraden i redovisningen, dels att kunna införa för de skilda museerna gemensamma anslagsposter, betecknade t.ex. utvecklingsverksamhet. Ansvaret för fördelningen av sådana gemensamma medel kan läggas på regeringen eller kulturrådet. Därmed har en väsentlig del av inflytandet över de statliga centralmuseerna flyttats från riksdagen till andra organ. Det förvånar mig något att den övriga oppositionen, som genomskådade samma manöver i fråga om ett antal anslagsposter under anslaget F2, Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. , inte fattade galoppen när det gäller de centrala museerna. Moderaterna står därför ensamma bakom reservation 11, till vilken jag yrkar bifall. Socialdemokraterna hyser av tradition misstänksamhet mot kulturinstitutionerna. Det har i fråga om teater och musikteater belysts tidigare i dag, men gäller även museiområdet. Därför har de inte velat ge institutionerna resurser att utveckla sin utställningsverksamhet med t.ex. vandringsutställningar eller vidga sina publikkontakter. Socialdemokraterna har föredragit att gynna fristående verksamheter såsom Riksutställningar. Från moderat sida anser vi att det är fel att inte bättre ta till vara det sakkunnande som finns inom institutionerna. Det skulle höja kvaliteten i den utåtriktade verksamheten. Därför vill vi lyfta över en del av resurserna från t.ex. Riksutställningar och Skådebanan -— för att ta en parallell från teateroch musikområdet — till institutionerna själva. Konkret reserverar vi oss i detta betänkande till förmån för en förstärkning av anslaget till ansvarsmuseerna med 1 milj.kr. och till statens konstmuseer med 4 milj.kr. I gengäld föreslås en sänkning av anslaget till Riksutställningar med 3 milj.kr. Jag yrkar bifall till reservationerna 12-15 och 26. 4 milj.kr. till statens konstmuseer, främst för att möjliggöra förvärv av samtida svensk konst, är egentligen en blygsam summa. För närvarande anslås mindre än 4 milj.kr. totalt för dessa museers utställningar och allmänkulturella verksamhet samt underhåll och ökande av samlingarna och för inköp av konst av nu levande svenska konstnärer. Det kan jämföras med de 26 milj.kr. som går till förvärv av konst för statens byggnader m.m., varav 3 milj.kr. går vidare till folkparker och bygdegårdar, eller varför inte med de ca 200 milj.kr. som går till driften av Operan. Bildkonsten är synnerligen styvmoderligt behandlad i vårt land. Socialdemokraternas ovilja att ge statens konstmuseer resurser att utöka sina samlingar är ett slående uttryck för den saken. Andra ändamål ligger socialdemokraterna desto varmare om hjärtat. Dit hör Arbetets museum i Prot. 1988/89:103 Norrköping. Staten satsar 5 milj.kr. om året på detta museum; totalt har nu 25 april 1989 utbetalats över 20 milj.kr. Museet drivs av en stiftelse, bakom vilken står lag tillkul iljö LO, TCO, ABF, TBV och KF. Kd ENE ; 4 samt till museer och ut Dessa inte helt meddellösa stiftare som bestämmer museets verksamhet ställningar har inte bidragit till driften med en enda krona. Samtidigt som andra museer brottas med ekonomiska svårigheter och givetvis, om de inte är statliga, måste ställa upp med egna pengar för att få del av statsbidrag, så har LO och de övriga huvudmännen bakom Arbetets museum endast att lägga ut en årlig beställning på 5 milj.kr. så levereras pengarna ur statskassan. Låt mig fråga utskottets talesman Sylvia Pettersson: Hur länge skall detta märkliga skådespel fortgå: att en fristående stiftelse utan egen insats åtnjuter statliga bidrag till hundra procent, ja, i praktiken till mer än hundra procent av sina driftskostnader? Är detta den sanna bilden av arbetarrörelsens kulturintresse? Då gör Arbetets museum åtminstone nytta som åskådningsexempel. Herr talman! Jag yrkar bifall även till reservation 16.

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen har inte egen majoritet i riksdagen. Alla som är intresserade av kulturmiljövård och alla som på andra kulturområden har fått stöd av en utskottsmajoritet utan socialdemokrater kan i dag vara glada för det. En majoritet i kulturutskottet föreslår att riksdagen beslutar tillföra 16 miljoner utöver vad regeringens budgetproposition anger för kulturmiljövård. Det gäller alltså anslaget för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Medan kulturminnen vittrar sönder och kulturmiljöer riskerar att splittras väljer socialdemokraterna att skjuta problemen framför sig minst ett år till. För oss i folkpartiet är vården av kulturarvet ett absolut krav. När det gäller budgetberedningen för 1990/91 får inte denna post urholkas på nytt. Inte heller får den uppräkning som utskottet nu föreslagit tas till intäkt för att andra kulturmiljöinsatser får stå tillbaka. Folkpartiet och utskottet betonar vikten av att intentionerna beträffande förra årets reformer kan fullföljas. I detta sammanhang vill jag också nämna att folkpartiet i en motion har föreslagit att tre biträdande länsantikvarier, utöver de tre som regeringen föreslår, skall tillföras länsstyrelsernas naturvårdsenhet. Den ökande medvetenheten i Sverige om betydelsen av vårt kulturarv kommer att innebära framtida krav på omprövning vad gäller inriktning, former och omfattning av statens insatser. Jag vill peka på några nu aktuella områden. För tre och ett halvt år sedan beställde riksdagen på förslag av kulturutskottet en översyn av värdefulla kulturmiljöer — industriminnen och herrgårdar —i syfte att försöka lösa de problem som finns beträffande bevarandet av dessa miljöer. I fjol tillsattes en utredning, och rimligen kommer denna att peka på att det finns behov även av ekonomiska överväganden. Likaså är det troligt att de bebyggelsemiljöer som har utpekats vara av riksintresse innebär krav på omprövning av statens insatser. Dessutom har allt fler ute i landet kommit att betrakta upprustning och nyanvändning av 93 kulturmiljöer och kulturminnen som betydelsefulla investeringar på lång sikt, bl.a. med tanke på turistnäringen. Det är värdefullt att kultur och turism kan berika varandra på ett kvalitativt bra sätt och att staten har möjligheter att stimulera till en sådan utveckling. Jag vill också nämna den riksomfattande landsbygdskampanjen ”Hela Sverige ska leva”, som även har inneburit att intresset för hembygden och kulturmiljövården har stimulerats. Därför är det mycket bra att kulturministern har givit riksantikvarieämbetet i uppdrag att fördjupa sin anslagsframställning inför budgetåret 1990/91, just med tanke på kulturmiljövårdens förutsättningar i olika delar av vårt land. När kulturmiljövård diskuteras får man inte glömma bort alla enskilda och hembygdsorganisationer som verkar ute i landet. Trots blygsamma eller inga kommunala medel har de envist samlat föremål och varit kunskapsförmedlare och opinionsbildare. På så vis har de gjort — och gör fortfarande — en ovärderlig insats. Trots allt engagemang finns det betydande kulturminnen och fornlämningar som är så gott som okända för svenska folket. I Östergötland t.ex. har vi Lunds backe i Vallerstads socken utanför Skänninge — ett enastående fornlämningsområde med ca 200 fornlämningar. I huvudsak rör det sig om runda stensättningar. Men det finns också ett sjuttiotal resta stenar. Från platsen har man en vid utsikt över slätten och kyrkorna. Först nu i vår skall området flygfotograferas. Jag tror att det då blir ännu fler som kommer att vara intresserade av att besöka platsen. I detta betänkande behandlas också frågor om museer och utställningar. Jag vill nämna något om de ställningstaganden som folkpartiet har gjort i utskottet. Till de centrala museerna hör statens konstmuseer, som också är ett av våra fem ansvarsmuseer. Budgeten har inte nämnvärt uppräknats under de senaste åren. Detta och de höjda konstpriserna har inneburit drastiskt minskade möjligheter att förvärva konstverk — framför allt till Moderna museet och Nationalmuseums olika avdelningar. För framtiden innebär det en risk för att man inte kan fylla de luckor som uppstår i samlingarna vad gäller nutida svensk konst. Detta påtalade vi i folkpartiet senast förra året. Jag yrkar bifall till reservation 14, där dessa frågor närmare utvecklas. Folkpartiet, moderaterna och miljöpartiet föreslår nämligen att 4 milj.kr., utöver vad utskottet hemställt om, skall gå till statens konstmuseer under anslaget Vissa kostnader för utställningar och samlingar m.m. Ytterligare ett av våra fem ansvarsmuseer, Naturhistoriska riksmuseet, vill jag beröra. I två motioner till riksdagen — Jan-Erik Wikström är en av motionärerna — pekar man på hur angeläget det är att tillgodose Naturhistoriska riksmuseets samlade behov av tilloch ombyggnad. IT årets budgetproposition redovisar regeringen mycket kortfattat att det är aktuellt att påbörja den sedan 1984 projekterade etapp 2-utbyggnaden, men då endast i ringa omfattning. När nu hela svenska folket har väckts och man har insett hur viktiga vår natur och vårt djurliv är, borde Naturhistoriska riksmuseet få en chans att vara en spjutspets för forskningen och den pedagogiska verksamheten när det gäller ekologi. Vid ett besök som vi i utskottet nyligen gjorde på Naturhistoriska museet Prot. 1988/89:103 framstod de stora bristerna klart främst vad gäller arbetsmiljön och 25 april 1989 möjligheterna att bygga upp de basutställningar som det redan har avsatts medel till. Ett enigt utskott anser att hela etapp 2, alltså inte bara den föreslagna Omniteatern, kan påbörjas inom de tre närmaste åren och att det är angeläget att så sker. Det är viktigt att våra regionala och lokala museer får möjligheter till utåtriktade verksamheter med utställningar och pedagogiska program, inte minst riktade till barn och ungdom. Genom att söka samarbete med ideella föreningar och studieförbund har många museer ute i landet breddat sina uppgifter. På så vis har de lockat nya besökare, som har kunnat få en bättre överblick över både nutid och dåtid. Det är också viktigt att kompetensen för vård och konservering kan upprätthållas och att det finns utbildningsmöjligheter för dem som vill ägna sig åt sådant. En samlad bedömning av regionernas behov av statliga stöd borde för länge sedan ha gjorts. Folkpartiet har i utskottet reserverat sig till förmån för totalt 30 nya grundbidrag till två museer ute i landet — Göteborgs museer och Helsingborgs museum. Vi stödjer därmed de förslag som har lagts fram av folkpartiet dels i en partimotion, dels i enskilda motioner.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

Fru talman! I föreliggande betänkande behandlas två vpk-motioner. Den ena gäller ökat stöd till ansvarsmuseerna. Vpk föreslår där en ökning av anslaget till de fem ansvarsmuseerna med 1 milj.kr. Tyvärr har det förslaget inte vunnit majoritet i utskottet. Det har avgivits en reservation, som jag yrkar bifall till. Den andra vpk-motionen som behandlas gäller byggnadsvård under anslaget F 28, Kulturminnesvård. Här kan man återigen notera en liten men välkommen parlamentarisk seger för vänsterpartiet kommunisterna. Vår motion återfinns i utskottets majoritetsskrivning, och vårt krav att riksantikvarieämbetet skall få de 16 milj.kr. som ämbetet väl behöver för att fullgöra sin verksamhet har tillgodosetts. Självfallet är vi glada för denna parlamentariska seger, men ännu gladare måste riksantikvarieämbetet vara för att man har fått de pengar man behöver. Det finns inte anledning att orda mer om detta. Jag yrkar bifall till de reservationer där vpk är med och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Före ajourneringen och voteringen behandlades det här betänkandet mycket utförligt, och jag skall inte gå in på de olika posterna så noga. När det gäller kulturutskottets betänkande 19 om anslag till kulturmiljön kan jag inkassera en glädjande framgång för miljöpartiet. Utskottet har ju accepterat en kraftig höjning av det s.k. byggnadsvårdsbidraget, anslagsposten Vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, på förslag av bl.a. miljöpartiet, med 16 milj.kr. utöver regeringens förslag. Vi är givetvis mycket tacksamma för att en majoritet insett nödvändigheten av att satsa ordentligt nu — dvs. budgetåret 1989/90 — på detta område. Tyvärr har vi i miljöpartiet de gröna inte lyckats lika bra med höjningen till insatser för fornvård med 6 milj.kr. mer än regeringen föreslår, men vi hälsar med tillfredsställelse att moderaterna och centerpartiet föreslår en betydande ökning med 4 milj.kr., vilket framgår av reservation 3. Jag yrkar i första hand bifall till miljöpartiets reservation 4. När det gäller insatser mot luftföroreningsoch försurningsskador enligt riksantikvarieämbetets önskemål är vi glada för att ha kunnat gå tillsammans med m och c i reservation 6 med krav på en ökning om 1 milj.kr. till detta ändamål utöver vad regeringen föreslår. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 6. Det är helt oacceptabelt att förstöringen och söndervittringen av många av våra kulturskatter blir alltmer påtaglig. Riksantikvarieämbetet har ju krävt en uppräkning, och vi i miljöpartiet anser att denna är lika välmotiverad som uppräkningen av anslaget till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vi hoppas alltså i första hand att det blir 6 milj.kr. Miljöpartiet de gröna ser med viss oro att statens konstmuseer inte ges Prot. 1988/89:103 tillräckliga medel för inköp av konst som speglar tiden och samhället och som 25 april 1989 kan ge en helhetsbild av bildkonstens utveckling i vår tid. Anslag till kulturmiljö Fru talman! Jag får därför yrka bifall till trepartireservationen nr 14, som 4 Ä Å cG 5 samt till museer och utinnebär att anslagsposten Statens konstmuseer förstärks med — som någon ställningar sade här — blygsamma 4 milj.kr. utöver vad regeringen föreslagit. 8 Personligen skulle jag med glädje se att reservation 19 fick röna allmänt bifall.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

Fru talman! Två av de mest spännande delarna av kulturområdet är utan tvivel kulturmiljön och museerna. Det finns så mycket utveckling på gång, det finns så många möjligheter som ännu inte är prövade. Det finns problem också. Det främsta är väl pengabristen. Men här som på andra områden skall vi akta oss för att fastna i problemen. Hos både organisationer och enskilda finns ett engagemang, som vi bör se som vår uppgift att uppmuntra och ta till vara. Utvecklingen kommer naturligtvis att se litet olika ut i olika delar av landet, och det är bl.a. därför som vi tycker att det kan få ta litet tid att få fram allsidigt underlag för ställningstagande då det gäller den regionala kulturverksamheten i framtiden. Det finns så många trådar som skulle kunna knytas ihop regionalt och även lokalt, om man kan och vill: museer och teatrar — både institutioner och fria grupper — bion och biblioteket och konsthallen, folkbildningen och föreningslivet, samlingslokalerna, kulturarbetarna, amatörgrupperna, radio och TV, skolan, barnomsorgen och fritidsgården. Alla kan samverka för bättre resultat — och som sagt olika i olika län alltefter intresse, förutsättningar och lust att samverka. Det pågår ett utvärderingsarbete på dessa områden, t.ex. för att förbättra förutsättningarna att förvalta kulturhistoriska miljöer, särskilt herrgårdar och industriminnen. Det pågår forskning om åtgärder mot luftföroreningarnas inverkan på kulturmiljön, och det görs en utvärdering av förutsättningarna för förnyelse och utveckling av det regionala kulturlivet som berör även museerna och kulturmiljövården. Fru talman! Vi har från socialdemokratiskt håll i utskottet reserverat oss mot en höjning av anslaget till byggnadsvård. Det är inte därför att vi skulle anse att anslaget redan är tillräckligt stort — mot det talar ju vårt gemensamma uttalande i utskottets betänkande förra året. Nej, det hänger samman med att vi har gjort den bedömningen att även kulturmiljövården bör ses som en del i den regionala utvecklingen. I förnyelsearbetet kan kulturmiljön bli ett viktigt inslag, dels när det gäller att ta till vara de kulturella värdena i den yttre miljön, dels när det gäller samspelet mellan kulturarvet och ett skapande kulturliv. Det framgår också 107 av propositionen att detta var tänkt att bli en viktig del i nästa års budget. I årets budgetproposition uppdras ju åt riksantikvarieämbetet att inför nästa budgetomgång göra en fördjupad anslagsframställning med utgångspunkt i bl.a. kulturmiljövårdens förutsättningar i landets olika delar. Bakom våra förslag ligger en tanke och en planering som omfattar hela området. Vi utgick ifrån att det fanns liknande överväganden även i de andra partierna. Men nu har vi fått lära oss att det inte riktigt stämmer. Inte för att det kan betraktas som opassande på något sätt att instämma i andra partiers goda förslag, men bevekelsegrunden borde väl vara litet stabilare, litet mer genomtänkt, än att ge regeringen smäll på fingrarna. Skillnaden på kulturens område mellan oss socialdemokrater och alla Övriga partier var ju i utgångsläget att vi hade bestämt oss för en mycket offensiv satsning på kulturen. Vi stod där med våra 300 milj.kr. och de överväganden som måste göras för att resultatet skulle bli så bra som möjligt. De flesta områden krävde utvärdering, planering och tid. Det gäller bl.a. på de områden vi behandlar i dag. Jag kan mycket väl förstå att det blev en aning frustrerande för de flesta av er att vi tog det här initiativet på kulturområdet och att ni därför nu gör vad ni kan för att förringa den socialdemokratiska insatsen. Jag är alldeles säker på att ni på lång sikt inte kommer att lyckas. Fru talman! Att centerpartiet har haft ett eget litet sedeltryckeri har jag misstänkt länge. Nu bekräftas det, tycker jag. Det verkar t.o.m. som om ni har utvidgat i år och fått utrymme för att låna ut nyckeln till de andra partierna. Moderaterna försöker fortfarande att hålla igen — och lyckas för det mesta ganska väl. Fast någon gång blir frestelsen att stjälpa ett socialdemokratiskt förslag även dem övermäktig. Annars känner vi igen de områden som moderaterna med förkärlek rövar på resurser — Skådebanan, Konstfrämjandet, Kultur i arbetslivet, Arbetets museum och Riksutställningar, allt som har minsta anknytning till arbetarklassen och dess organisationer. Det är de två sistnämnda institutionerna som behandlas i det här betänkandet. Efter att ha försökt flera år i rad borde jag kanske ha givit upp hoppet om att få moderaterna på andra tankar när det gäller Riksutställningar. Men skam den som ger sig! Jag börjar med det som borde kunna gå hem. Centralmuseerna har redogjort för en uttalat positiv inställning till samarbetet med Riksutställningar. På kultursidan i Dagens Nyheter i dag läser jag en recension av Lotte Möller av Riksutställningars senaste utställning, som heter ”Himla skönt. Vad är egentligen vackert?” Lotte Möller skriver: ”Ett tåg kommer lastat. Med vadå? Med skönhet. ”Himla skönt” är en utställning som inte bara engagerar åskådarna utan också får många att känna sig saligt lyckliga. Det är djärvt i dessa den massmediala övertydlighetens tider att skicka ut något så sofistikerat på en riksomfattande turné. Det vittnar om en ödmjuk tilltro till människors förmåga att själva känna och tänka. Men det djärvaste är ändå att lyfta ut frågan om det estetiska uttrycket ur sitt elitistiska reservat och placera den mitt i världen, där den hör hemma.” Prot. 1988/89:103 Jag tycker att moderaterna borde falla för en sådan beskrivning. Det är ju 25 april 1989 långt ifrån så som moderaterna ibland låter påskina, att riksutställningar enbart ägnar sig åt att förmedla skärmutställningar. Riksutställningar deltar aktivt i utvecklingen av konstbildningsarbetet. Sammantaget tycker vi att Riksutställningars verksamhet är ett mycket viktigt inslag i kulturlivet. Om vårt gamla stridsäpple Arbetets museum finns också en del att säga. Här tar jag TCO:s Inge Granqvist till hjälp. Han sade i samband med en konferens om Arbetets museum: ”De senaste 100 åren har inneburit den förmodligen största samhällsomvandling som skett i vårt lands historia.” Han säger vidare att den här ”genomgripande förvandlingen kunnat genomföras utan blodsutgjutelse. Men det förtjänar påpekas att omvandlingen inte har skett utan strid — en strid som om och om igen måste vinnas. Hur har då detta gått till? Vad är bakgrunden till att Sveriges befolkning, till skillnad från många andra länder, har valt att gå reformismens väg? Vilka inslag av sammanhållning, kollektiv styrka och enskilt ansvarstagande har lett till dagens resultat och framtidens förutsättningar? Varje händelse, varje företeelse, betraktas som unik, utan sammanhang med det förflutna, utan kontakt med framtiden, utan historiska perspektiv. Industrins och det arbetande folkets historia har inte på samma sätt som kungligheters, adelns och prästerskapets företrädare präglat återgivandet av vår historia.” Ett faktum är ju att vi saknar kunskaper om arbetarklassen, att denna är i stort sett outforskad, trots att arbetarklassen utgör en mycket stor del av den svenska befolkningen. Arbetarklassen har en egen historia och en egen kultur, och att utforska, dokumentera och visa den kulturen är ett ansvar som inte bara arbetarrörelsens organisationer skall ta på sig. Det borde ha ett visst nationellt intresse att så sker. Nu frågar Lars Ahlmark hur länge det skall utgå statligt stöd till Arbetets museum. Det enda jag kan svara i dag är att det skall göra det i år också. Vi spår inte om framtiden. Vi har uttalat att det inte är meningen att Arbetets museum skall bli ett statligt museum. Fru talman! Ett resultat av museipropositionen för ett par år sedan var att ansvarsmuseerna fick ett bra resurstillskott och att medel anslogs för utvecklingsverksamhet i samarbete med kulturrådet. Nu framläggs förslag om ytterligare 100 000 kr. per ansvarsmuseum enligt framställning från kulturrådet. Dessutom får en rad museer extra anslag av engångskaraktär. Om den moderata reservationen mot ett gemensamt anslag till de centrala museerna vill jag bara säga att här målar moderaterna upp en mycket avskräckande och fantasifull bild på väggen, och sedan blir de alldeles skräckslagna över vad de får se. Det är så Lars Ahlmark, att det lurar inte några ugglor i mossen. Det är troligen därför ni blivit ensamma om den reservationen. Vi instämmer i centerpartiets bedömning att det är mycket viktigt med ekologisk kompetens på länsmuseerna. Däremot tror vi liksom regeringen att förutsättningarna är olika i olika län. Bl.a. är det troligt att man kommit 109 olika långt redan nu i uppbyggandet av sådan kompetens. Därför vill vi avvakta pågående utredning innan vi anslår medel för den här verksamheten. Slutligen skall jag bara nämna att utskottet i enighet har beslutat att be regeringen notera att det är i hög grad motiverat att snarast påbörja andra etappen av upprustningen av naturhistoriska riksmuseet. För att i någon mån om möjligt förkorta den här debatten skall jag nu ta upp frågan om Göteborgsmuseerna, eftersom jag ser att Ingela Mårtensson står efter mig på talarlistan. Detta är ett ärende som vi behandlat flera gånger tidigare. I samband med behandlingen av det betänkande som byggde på museiutredningen tog vi ställning mot att starta nya centrala museer.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

Fru talman! Jag håller med Sylvia Pettersson om att det ute i regionerna finns ett stort intresse av att knyta ihop många trådar. Det är därför som det är så märkligt att socialdemokraterna har väntat så länge på att komma med sin utredning för att ge regionerna en chans att knyta ihop de trådar de önskar. Jag har erfarenhet från Östergötland, där länsteatern förra året hoppades att få ett besked om hur man såg på teaterns grundbidrag. Vi vill inte alls frånta socialdemokraterna glädjen av att ge kulturen 300 milj.kr. Men skall vi vara rättvisa var det faktiskt så att folkpartiet förra året hade mer medel till kulturen än vad socialdemokraterna föreslog. Socialdemokraterna skyndade sig sedan att rätta till det inför valet. Alla dessa kulturarbetare som höll tysta minuter väntade och hoppades på att det skulle komma ut någonting av de löften som gavs i valrörelsen. Men tyvärr får de fortfarande vänta en tid. Tack vare att vi i utskottet, utom socialdemokraterna, har enats får i varje fall länsantikvarierna nu lättare att arbeta med alla de projekt som ligger och väntar på att få medel. Det är synd att socialdemokraterna inte stött det förslaget.
Fru talman! Sylvia Pettersson hänvisade till utredningsarbetet då det gäller ökade resurser till kulturmiljövården. Men det uttalande från förra året som hon citerade gällde de förhoppningar som utskottet hade redan på den budgetberedning som skedde i höstas. Det är alltså de förväntningarna som kommit på skam, vilket jag noterar. Jag är övertygad om att när riksantikvarieämbetet har gått fram med sitt äskande, har man också haft en fast grund att stå på när det gäller möjligheterna att utnyttja pengarna på ett rationellt sätt. Längre än så går inte vi som fått majoritet för eller reserverat oss för förstärkningar. Sedan gäller det Arbetets museum. Sylvia Pettersson säger att det inte bara skall vara arbetarrörelsens organisationer som står för pengarna. Jag tar detta nästan som ett skämtsamt uttalande, eftersom jag klagade på att det till 100 9? är staten som står för driftkostnaderna och att det inte kommer något som helst stöd från arbetarrörelsens organisationer. Hur länge skall det förhållandet få fortgå, Sylvia Pettersson? Är det så man skall behandla vissa museer eller vissa institutioner, medan andra får kämpa för sin ekonomi?

Vi tror alltså att en sådan omfördelning av pengar skulle vara till stor nytta. Dessutom är det naturligtvis så att arbetarklassens historia inte bara skall skildras på ett särskilt museum i Norrköping. Varje länsmuseum och en rad andra museer har som en av sina uppgifter att skildra arbetets och arbetarklassens historia. Därför är ett särskilt Arbetets museum trots allt en litet egenartad företeelse. Sylvia Petterson sade att det inte lurar några ugglor i mossen. Min erfarenhet är att om man stampar litet grand i marken, håller man ugglorna borta. Det kan ju i så fall vara en positiv effekt av att vii det här fallet pekar på riskerna med den förändring i budgetsystemet som nu har genomförts.

Fru talman! Det står naturligtvis Sylvia Pettersson fritt att tolka de olika partiernas bevekelsegrunder för de förslag som vi varit eniga om. Vad gäller vårt parti kan jag garantera Sylvia Pettersson att vår bevekelsegrund inte varit att slå regeringen på fingrarna, helt enkelt därför att vi inte har något som helst intresse av det. Bevekelsegrunderna för oss har varit att förbättra kulturpolitiken på dessa områden, som vi anser vara viktiga. Jag är ledsen för att Sylvia Pettersson inte tycker om att de borgerliga partierna sluter upp bakom ett vpk-förslag. Även om vi hade ansträngt oss, hade det inte funnits några formella förutsättningar att förhindra de borgerliga partierna att stödja vpk:s förslag. Den enda möjlighet som jag kan tänka mig i detta sammanhang är att vi går till Sylvia Pettersson och frågar vilka motioner vi får lov att väcka. Men det låter sig ju inte göra. Det som inträffat och som är intressant i detta sammanhang är inte att vpk kommit med sensationellt nya förslag. Det som har inträffat är att moderata samlingspartiet, som tidigare var det parti som gjorde det möjligt för regeringen att få igenom sin politik, för första gången har ändrat taktik och nui större utsträckning föreslår ökade anslag till kulturverksamhet. Plötsligt står regeringen där med en politik som inte går igenom. Om det är någon som ni socialdemokrater bör diskutera med, är det alltså snarare moderata samlingspartiet.

Fru talman! Lars Ahlmark säger att det inte behövs någon utredning utan att de 16 miljonerna till kulturmiljön skulle kunna betalas ändå. Det kom faktiskt någonting emellan betänkandet förra året och detta betänkande, och det var de 300 miljoner som jag hänvisade till, liksom uppdraget att på ett noggrannare sätt undersöka kulturmiljöns betydelse i den regionala utvecklingen. När det gäller Stiftelsen Arbetets museum tror jag inte att jag sade att det inte bara skulle vara arbetarrörelsens organisationer som skulle betala. Jag sade att det inte bara får vara arbetarrörelsens organisationer som skall ha ansvaret för att arbetarrörelsens historia dokumenteras och visas. Lars Ahlmark säger att moderaterna inte alls tar alla pengar från Riksutställningar. Nej, tacka för det, men det som är så typiskt är att det är samma område varje gång; Riksutställningar blir alltid av med pengar i de moderata förslagen. Jag noterar att vi hela året framöver kommer att hitta Lars Ahlmark stampande i marken för att undvika att ugglorna kommer fram i mossen. Det kan vi se fram emot. Till Alexander Chrisopoulos vill jag säga att det inte rörde sig om vpk när det gällde att tolka bevekelsegrunderna — det trodde jag att han förstod. Det har inte varit så svårt att tolka bevekelsegrunderna, därför att det har varit ganska tydligt att det har gällt att enas om det mesta för att slå regeringen på fingrarna. Det var inte ett renodlat stöd för vpk som gjorde att de 16 miljonerna för kulturmiljön kom till. Vpk får dela glädjen med moderaterna och miljöpartiet — men delad glädje är ju dubbel glädje, så det är väl bra. Stina Gustavsson säger att centern inte har något sedeltryckeri. Trots det kunde 0 kr. snabbt som tanken bli 16 milj.kr. Det var därför som jag tänkte att det fanns ett sedeltryckeri. Om ni inte har det är det ännu sorgligare, därför att det måste betyda att ni inte ens har en tanke på att betala dessa pengar. Jag tror att både riksantikvarieämbetet, hembygdsrörelsen och länsmuseerna skulle tycka att det var katastrofalt.
Fru talman! Då det gäller riksantikvarieämbetets pengar tror jag att det är svårt för Sylvia Pettersson att krypa bakom utredningar och säga att pengarna inte behövs i dag. Jag påstod inte att man inte kunde ha en viss glädje av ett utredningsarbete, men pengarna behövs i dag. Det är alldeles utmärkt att de i viss utsträckning har kunnat ställas till förfogande genom Prot. 1988/89:103 majoritetsbeslut. Jag hade gärna sett att vi hade gått litet längre. 25 april 1989 Slutligen vill jag nämna Arbetets museum. Problemet är att det är ett antal organisationer som står arbetarrörelsen mer eller mindre nära, delvis utomordentligt förmögna organisationer, som har ansvaret för verksamheten — låt vara att den är synnerligen mager — och har möjlighet att styra och ställa, medan det är skattebetalarna som till 100 26 får betala. Det är en situation som det finns anledning att med kraft reagera mot.
Fru talman! Jag kan nöja mig med Sylvia Petterssons försäkringar att hon inte avsåg vpk när det gällde bevekelsegrunderna, dvs. att vpk inte har något intresse av att slå regeringen på fingrarna. Det kan vi vara överens om. Jag hoppas för framtiden att socialdemokraterna, i stället för att bilda majoritet med de borgerliga partierna, skall skapa en majoritet mellan arbetarpartierna för att förbättra kulturanslagen. Det förhållandet att vpk inte ensamt står för ökningen med 16 milj.kr. förminskar på intet sätt värdet av att vpk har medverkat till ökningen.
Fru talman! Jag trodde inte att jag skulle behöva tala om vilka bevekelsegrunder folkpartiet hade. Vi var ju alla samlade när länsantikvarierna besökte utskottet, och de kunde tala om i vilken situation de befann sig. Det är folkpartiets bevekelsegrunder.

Fru talman! Jo då, Lars Ahlmark, vi är väl medvetna om att pengarna till riksantikvarieämbetet behövs. Jag kan gå så långt att jag säger att det som Lars Ahlmark citerade ur förra årets betänkande fortfarande gäller men att det har kommit något emellan, dels de 300 miljonerna, dels en utvärdering och uppdraget åt riksantikvarieämbetet att göra en fördjupad anslagsframställning inför nästa års budgetproposition. Det var något som folkpartiets Lola Björkquist prisade i sitt anförande för en stund sedan. Jag vill påpeka för Alexander Chrisopoulos att jag inte sade att vpk var ensamt om kravet på 16 milj.kr., utan jag sade att vpk får dela äran med ett par andra partier. Jag vill bara säga till Lola Björkquist att jag undrar över bevekelsegrunderna när det gäller pengarna till riksantikvarieämbetet för kulturmiljövården. För folkpartiets del blev 2 milj.kr. lika fort 16 miljoner som 0 kr. i centerns motion blev 16 miljoner.

Fru talman! Gång på gång tvingas vi i Göteborg uppleva statens njugghet när det gäller kulturlivet i vår stad, antingen det gäller musikteater eller andra teatrar, konstnärlig utbildning, botaniska trädgården eller som i detta sammanhang museerna. Kulturinstitutionerna i Göteborg är av väsentlig betydelse för hela den västra regionen, men det är göteborgarna som får betala. Det är framför allt socialdemokraterna som bromsar på område efter område. Översynen av det regionala kulturanslaget låter vänta på sig, trots att en majoritet i riksdagen uttalat sig för utredningen redan för två år sedan, vilket vi hörde talas om i debatten om det förra betänkandet. Vi väntar otåligt på resultatet. En utredning som däremot är klar är kulturrådets utredning av de centrala museerna. Den blev fullt klar 1986 och då skrev kulturrådet: ”Bilden av det traditionella länsmuseet stämmer inte in för de kommunala museerna i storstadsområdena Göteborg och Malmö. Statsbidraget utgår dock på samma grunder. Utvecklingen har med tiden ändå fört med sig att museerna i Göteborg och Malmö påtagligt halkat efter när det gäller statsbidragsandelen medan den kommunala andelen hela tiden ökat.” Kulturrådet föreslog ökade anslag för att rätta till dessa skevheter. Kulturministern har bortsett från kulturrådets påpekande och förslag. Utredningen visade att staten betalade 75 96 av kostnaderna för Stockholms museer, 13 20 av kostnaderna för Malmös museer och 11 96 av kostnaderna för Göteborgs museer. Det är ingen rimlig fördelning. Försvaret för denna fördelningspolitik är att alla museer i Stockholm är av riksintresse. Det är också en sanning med modifikation, men jag skall inte ge mig in i den debatten här, utan snarare hävda att det finns museer i Göteborg som har riksintresse, för att inte säga internationellt intresse. Jag tänker i första hand på Etnografiska museet, som har en samling av bl.a. textilier från Latinamerika som är unik i världen. Svårigheten för museet är att på ett tillfredsställande sätt bevara och ställa ut sina värdefulla föremål. Folkpartiet har uppmärksammat denna orättvisa, som drabbar Göteborgs museer. Jag hoppas att kulturminister Göransson också uppmärksammar och gör någonting åt denna orättvisa. Jag tror att väljarna i Göteborg förväntar sig det, eftersom kulturministern är invald på ett Göteborgsmandat. Folkpartiet föreslår ytterligare 15 grundbelopp till Göteborgs museer. Tyvärr har vi inte fått majoritet i utskottet för detta förslag, utan vi har fått reservera oss tillsammans med vpk. Majoriteten hänvisar i stället till den utredning som skall se över det regionala kulturstödet, vilken förhalas av regeringen. Kerstin Ekman, Erling Bager och jag har i en motion framhållit att Etnografiska museet i Göteborg, såväl som dess motsvarighet i Stockholm, bör betraktas som riksmuseum. Samlingarna vid de båda museerna kompletterar varandra och utgör tillsammans ett riksintresse. Stockholms etnografiska museum är redan riksmuseum, men vi tycker att även Göteborgs museum kunde tas med i det sammanhanget. Därför föreslår vi att kulturrådet får i uppdrag att se över möjligheterna att omvandla Etnografiska museet i : Göteborg från kommunalt museum till riksmuseum, eller centralmuseum som det nu heter. Utskottet svarar med att: ”det inte bör inrättas fler centralmuseer”. Vi diskuterar inte ett nytt centralmuseum, utan snarare att två museer som kompletterar varandra skulle kunna utgöra ett centralmuseum. Vårt yrkande gäller en översyn av denna möjlighet. Jag yrkar bifall till reservationerna 18 och 19.

Fru talman! Jag ber om överseende om jag inte använder alla de minuter som jag har antecknat på talarlistan. Jag vill yrka bifall till den reservation om stödet till kulturtidskrifterna som folkpartiet och miljöpartiet har skrivit under. De har ett svårt läge, och vi tycker att ett tillskott på 2,7 miljoner skulle vara behövligt. I går var det precis tio år sedan de första närradiosändningarna påbörjades i Sverige. Om jag minns rätt var det Pingströrelsen i Jönköping som sände de allra första programmen. Mycket riktigt skall närradioföreningarna i nästa vecka fira tioårsjubileet just i Jönköping. Bakgrunden till att den borgerliga regeringen lade fram ett förslag om försöksverksamhet med närradio var att allt fler upplevde det orimliga i att de, trots att tekniska möjligheter fanns, inte kunde sända ljudradio inom Sverige. Pingströrelsen, som var pionjärer, producerade sina program i Stockholm och skickade dem till Nordafrika, varifrån de återutsändes till svenska lyssnare. När vi lade fram detta förslag stötte vi på mycket hårdnackat mostånd från kulturarbetarna, från de flesta som arbetade på Sveriges radio, från kommunisterna och från socialdemokraterna. Men jag vill gärna säga att det numera är en allmän uppslutning. Den stora omvändelsen kom i och med att Bengt Göransson blev kulturminister. Hedras den som hedras bör. Numera är arbetarrörelsen oerhört intresserad av närradion. Den håller väl rent av på att bli den största intressenten i närradioverksamheten. Jag tycker att det är glädjande. Nu finns det en rad problem med närradion. De flesta av dem tror jag går att lösa ganska enkelt. De flesta sändarna behöver få en starkare räckvidd än de har i dag. Det gäller framför allt i glesbygder. Det finns i dag ingenting som hindrar detta. Byråkratin behöver förenklas. Framför allt skall föreningarna själva kunna fatta beslut om sändningstid. Bara när de inte kommer överens skall närradionämnden behöva syssla med detta. Avgifterna håller på att bli mycket dryga. Det är något underligt att närradionämndens byråkrati skall betalas av föreningarna. Vi tycker att myndighetsutövningen borde åvila staten. Jag tror dessutom att det är nödvändigt att acceptera att närradiosändningarna, särskilt ute i glesbygd, får en annan form än de ursprungliga hade. Jag tänker på radio Nova som sänder över Vagnhärad och Trosa. Nu trakasseras man mycket livligt av närradionämndens kansli. Men själva närradionämnden har hittills inte utfärdat några restriktioner för radio Nova. Jag tycker att det är bra. Man kan behöva ha restriktioner och ett regelsystem för ett område som Stockholm, där närradioföreningarna konkurrerar med varandra. I Vagnhärad och Trosa är inte konkurrensen överväldigande. Vill man sända gemensamt, som man gör där, skall det accepteras. Det finns ingen anledning att skapa problem på närradioområdet som inte har någon täckning i verkligheten. Jag tycker alltså att vi skall försöka komma överens om att öka räckvidden för närradiosändningarna, minska byråkratin och acceptera att också närradiosändningarna utvecklas. Det är faktiskt inte närradion som är problemet när det gäller etermediepolitiken i Sverige. En utredning pågår, som skall bli färdig under slutet av 1989. Jag hoppas, fru talman, att vi ganska snart i riksdagen skall få ta ställning till förslag som innebär en väsentlig förenkling av hela närradiosystemet. Med detta yrkar jag bifall till de två reservationer som gäller närradion och som folkpartiet och moderata samlingspartiet står bakom.